Herr talman! Det finns många politiker som har suttit inte bara i sitt lands regering, utan som statschefer och premiärministrar, som jag aldrig skulle komma på tanken att kalla för framstående. Låt mig nämna herr Stalin, herr Hitler, herr Thieu för att ta några exempel. Men vi är ju olika och främmande för varandra, som herr Hernelius framhöll. Får jag så jämföra med vad Sven Andersson skulle ha sagt om vapenembargot, så kan var och en själv dra sina slutsatser om skillnaderna: ”"Vi bör stoppa all vapenexport till och allt militärsamarbete med Sydafrika. Förtryckarapparaten stärks med varje ny vapenleverans. Militärsamarbetet ger landet möjlighet att starta egen tillverkning på vapenteknikens viktigaste områden. Vi får inte acceptera det hyckleri som det innebär altt i FN fördöma aparthei_dpoliliken samtidigt som man sänder vapen till dem som utövar förtrycket. Säkerhetsrådet bör äntligen fatta bestut om ett obligatoriskt vapenembargo mot Sydafrika.” Herr talman! Den nya utrikesministern har en gång antytt att hon inte skulle använda samma ordval och ge uttryck för samma ilska som t.ex. den gamle statsministern. Till det vill jag säga att i vissa lägen kan det som man ibland kallar den heliga vreden väcka mer respekt än aldrig så väluppfostrad behärskning.

Herr talman! En växande opinion inom landet och ett ökat tryck från tredje världens länder har lett fram till en viss omsvängning i den svenska Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt biståndspolitiken, en omsvängning som inneburit att stödet till utpräglat reaktionära regimer successivt minskats. En större del har under senare år gått till regimer som kunnat visa på en ekonomisk och social utveckling som tjänar de breda folklagren i mottagarländerna. Från vpk:s sida har vi haft åtskilliga anmärkningar mot den socialdemokratiska biståndspolitiken. Det har gällt engagemanget i världsbanken, det halvhjärtade och tvehågsna stödet till vissa progressiva regimer och utvecklingen mot en allt större bindning av biståndet, helt i strid med mottagarländernas önskemål. Regeringsskiftet kommer nu att innebära en ny omsvängning till en klart reaktionär inriktning av biståndspolitiken. Regeringen säger sig sluta upp bakom kraven på en ny ekonomisk världsordning. Den påstår sig också känna solidaritet med fattiga och förtryckta folk och vilja främja social och ekonomisk utjämning. Så långt är allt gott och väl. Men hur är det med trovärdigheten? Vi måste gå tillbaka till de borgerliga partiernas politiska handlingar för att få ett grepp om detta. Det som då finns färskast i minnet är de borgerliga partiernas agerande när det gällde biståndet till Cuba. Cuba betraktas sedan åtskilliga år av USA och Latinamerikas reaktionära regimer som deras farligaste fiende. Inte därför att Cuba skulle föra en aggressiv utrikespolitik. Det är ju tvärtom Cuba som varit föremål för upprepade aggressiva handlingar: invasionsförsök, attentat och ekonomisk blockad, för att ta några exempel. Nej, Cubas farlighet ligger på ett helt annat plan. Cuba är ett exempel — ett exempel för Latinamerikas fattiga och förtryckta folk, beviset på att den socialistiska revolutionen är den enda vägen för detta folk att resa sig ur nöden och förtrycket. Och varje framgång för den kubanska samhällsutvecklingen stärker de krafter som arbetar för en social och ekonomisk revolution i Latinamerika.

De gjorde gemensam sak med dessa borgerlighetens mest reaktionära företrädare och lyckades — inte i kraft av sin politiska styrka utan med lottens hjälp — slå ett slag mot den kubanska samhällsutvecklingen genom att sänka det svenska utvecklingsbiståndet. Som motiv anförde man dels att Cuba skulle ha nått en sådan utvecklingsnivå att det inte längre är nödvändigt med bistånd, dels att Cuba gav det angolanska folket militärt stöd när dess befrielserörelse utsattes för angrepp från Sydafrika. Båda dessa motiv strider mot den uppfattning som regeringen genom regeringsförklaringen ger sken av att omfatta. När de borgerliga partierna drev igenom sänkningen av biståndet till Cuba var den faktiska situationen att landet hade drabbats hårt av de kraftigt sjunkande sockerpriserna, eftersom just sockret utgör grunden för Cubas ekonomi. Priset på socker hade då sjunkit från mer än 65 cent per skålpund 1974 till ca 14 cent per skålpund. Priset har f. ö. därefter fortsatt att sjunka och är f. n. nere i 7,5 cent. Detta skall ställas mot att den beräknade kostnaden för framställning av socker är 20 cent per skålpund. Härav följer att Cuba riskerar att hamna i ökat beroende i förhållande till sina handelspartner — på samma sätt som många andra råvaruproducerande länder i tredje världen har blivit beroende. Sockerprisernas ras har inneburit miljardförluster för Cuba. I praktiken innebär detta att Cuba för att kunna upprätthålla handeln med västländer tvingas att indirekt subventionera sockerkonsumtionen i dessa länder med motsvarande miljardbetopp. Nedskärningen av det svenska biståndet till Cuba innebar att byggandet av nio sjukhus, 600 skolor och två industriprojekt måste skjutas upp. Landets aktuella situation gör att också andra projekt där man har räknat med västerländsk teknologi och västerländskt kapital måste skjutas upp. Cuba har således ännu inte kommit i ett ekonomiskt läge där landet kan hävda sig som en med andra länder jämbördig part i den internationella handeln. Och det är en förutsättning för att på sikt kunna hävda ekonomiskt och politiskt oberoende, vilket måste vara en målsättning för ett utvecklingssamarbete som främjar sociat och ekonomisk utjämning, inte bara inom länderna utan framför allt mellan folken. Men det vill de borgerliga partierna uppenbarligen inte medverka till. Man får förmoda att de kommer att lägga samma aspekter på utvecklingssamarbetet med andra av tredje världens länder, dvs. när dessa länder närmar sig ett läge där de kan börja frigöra sig från beroendet av de imperialistiska staterna — då skall hjälpen skäras av, då skall de på nytt tvingas in i beroende. Det är den taktik som den borgerliga regeringen tänker driva I gott samarbete med borgerskapet i andra länder och med de internationella monopolen, som lever högt på utsugningen av tredje världen. Det andra motivet som de borgerliga partierna använde för att sänka biståndet till Cuba var landets engagemang på den angolanska befrielserörelsens sida när Angola angreps av sydafrikanska trupper. Vilket brott gjorde sig då Cuba skyldigt till i de borgerliga partiernas ögon? Det var inte det att kubanerna ingrep med militär som var det viktiga. Nej, det var det att för första gången i historien ingrep ett fattigt folk som självt hade kastat av sig sitt inhemska förtryck och ställde sig på ett annat fattigt och fortfarande förtryckt folks sida i dess befrielsekamp — och dessutom gjorde det på ett framgångsrikt sätt. Det var det som var huvudskälet, och därför agerade de borgerliga partierna i den anda som kännetecknar imperialismen, där viktiga inslag är att styra de förtryckta folkens politiska handlande och med alla medel försöka splittra dem. Det är således uppenbart att de borgerliga partierna i praktiken inte bekänner sig till tankarna på en ny ekonomisk världsordning. De bekänner sig till en imperialistisk politik i monopolens och den borgerliga klassdiktaturens intresse. Deras tal om solidaritet med fattiga och förtryckta folk sträcker sig inte längre än till en allmänt humanitär inställning, och det visas också av att de tänker inrikta biståndet till de fattigaste Allmänpolitisk debatt länderna. Många exempel visar hur biståndet till länder där folken lider akut svält i stället för att komma dessa svältande till del hamnat i fickorna på en inhemsk överklass, som uppträder som nykolonialismens hantlangare och med alla medel bekämpar det egna folkets befrielse. Det är nödvändigt att noggrant skilja på katastrofbistånd och utvecklingsbistånd. Katastrofbiståndet skall riktas till de fattigaste och mest utsatta folken, men utvecklingsbiståndet måste inriktas på de länder där man har anledning att räkna med en ekonomisk och social utveckling till oberoende. Det är en progressiv politik — en politik som vi kommunister kan stödja och som vi nu, liksom tidigare, kommer att kräva av regeringen. Och vi kommer — liksom hittills — att avslöja och motarbeta varje form av imperialism under biståndspolitikens täckmantel.

Herr talman! Det var patetiskt att lyssna till fru Dahl och hennes försök att ta monopol på humanitet och internationell solidaritet för socialdemokratins del. Det skall man höra av en representant för ett parti som först under hård kritik frän folkpartiets sida uppnådde enprocentsmålet för biståndet ett år senare än man högtidligen hade utlovat i riksdagen. Planhushållningsideologin gör det lättare för socialdemokratin att vidta åtgärder på det internationella området, sade fru Dahl. Vad har vi för bevis på det från hela den tid socialdemokratin regerat? Jag vill hävda att här verkligen inte föreligger några väsentliga skillnader.

Herr talman! Jag tar inte så hårt på kritiken om att vara patetisk, för den situation som vi diskuterar när vi talar om t.ex. Vietnam, Thailand eller södra Afrika är i sanning patetisk. Så till ett par punkter som herr Wirmark tog upp: l. Herr Wirmark försökte göra gällande att vi står för någon sorts planhushållning av östeuropeisk modell som lösning på världens problem. Det var inte så jag sade. Jag talade om den planerade hushållning med världens resurser under demokratisk kontroll som vi socialdemokrater är så stolta över att företräda. Det är nog väldigt svårt att förneka att det behövs i världen i dag. | 2. Vad har vi gjort för kraven på en ny ekonomisk världsordning? Herr Wirmark vet mycket väl att i utrikesutskottets betänkande i våras om biståndspolitiken finns det en mycket omfattande redovisning för alla de åtgärder som den socialdemokratiska regeringen har vidtagit för att utfästelserna också skulle bli praktisk politik. Jag hänvisar till det betänkandet. Sedan sade herr Wirmark glädjande nog att han för sin del ansåg att Vietnam minst skulle få det stöd som vi redan förbundit oss att ge. Det är ju bra. Men herr Wirmark gör sig ju skyldig till samma dubbelspel som Olle Wästberg förra veckan. Han talar för sig själv när han i själva verket utgör en del av det borgerliga regeringsunderlaget. Då är det viktigt för oss att veta vilken fot ni vill stå på. Vi slår också fast att ni inte här skall försöka blanda bort korten och företräda både folkpartiets eventuellt från den borgerliga regeringens skiljaktiga politik och regeringens. Olle Wästberg försökte förra veckan göra gällande i debatten att det skulle vara någon skillnad mellan folkpartiets och regeringens politik i fråga om svenska företags investeringar i södra Afrika, och han hänvisade till ert landsmötes ställningstagande. Men det är väl alldeles uppenbart, herr Wirmark, att folkpartiets politik åtminstone torsdagen den 21 Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt oktober var den politik som Staffan Burenstam Linder redovisade på regeringens vägnar, för den var självfallet också godkänd av vice statsministern Ahlmark och biståndsministern Ullsten. Därför har folkpartiet i den borgerliga kompromissens namn övergivit den politik som landsmötet fastställde för ett år sedan. Jag menar att det är djupt omoraliskt att här försöka Spela dubbelt. Därför vill jag för säkerhets skull fråga: Är folkpartiets politik när det gäller södra Afrika den som har fastställts av landsmötet eller den som nu företräds av den borgerliga regeringen? Jag vill också fråga herr Wirmark, eftersom herr Wirmark och herr Wästberg hör till de mest framträdande representanterna för FNLÅLA-lobbyn: Är ni beredda att ta avstånd från ert förflutna i den frågan?

Herr talman! Först skulle jag vilja säga beträffande Vietnam, att fru Dahl får väl ge sig till tåls tills den nya regeringen kommer med en proposition om biståndet till Vietnam. Jag har här redovisat min egen ståndpunkt. eftersom Birgitta Dahl också redovisade sin ståndpunkt i debatten. | Beträffande södra Afrika har vi samma fenomen, nämligen att socialdemokratin i dag försöker visa upp väldigt stora skillnader, som inte alls existerar, mellan opposition och regering. Man kan gå till det broderskapstal som herr Palme höll, där han framförde sex olika krav. Jag vill hävda att allt detta var krav som vi från folkpartiet har drivit under ett antal år. Bygg ut hjälpen till Zambia och småstaterna i södra Afrika! Det har vi pläderat för i nästan tio år. På den punkten, det skall erkännas, har vi haft en viss framgång. Svenska företag får inte investera i Sydafrika, sade Gunnar Helén redan för flera år sedan. Och i utrikesministerns tal inför FN upprepas att regeringen är beredd att stödja förslag om ytterligare åtgärder på detta område. Det gäller förbud mot utländska nyinvesteringar i Sydafrika och Namibia. Regeringens politik är alltså inte alls så vag som fru Dahl har gjort gällande. Låt mig säga beträffande befrielscrörelserna i södra Afrika att vi i åratal har krävt ett ökat stöd. Vi har från liberalt håll krävt flerårsplanering. Det kravet har socialdemokratin avslagit. Nu försöker fru Dahl vrida det till att de partier som nu sitler i regeringen har, generellt, angripit befrielserörelserna. Till slut vill jag säga att vi har ingenting att ångra när det gäller Angola. Det är ett faktum att det fanns flera rörelser i landet vid denna tidpunkt. Den ståndpunkt som vi försvarade, och som iäven hela riksdagen intog vid ett visst tillfälle, tycker vi var korrekt.
Herr talman! Jag konstaterar att vad herr Wirmark nu säger bekräftar de värsta farhågor jag framförde både i mitt anförande och i repliker tidigare i dag. Herr Wirmark uttrycker sin personliga ståndpunkt och jag min. Men skillnaden är att vi inte alltid vet om herr Wirmark kan tala för regeringen eller inte. På flera punkter vet vi att han inte kan göra det. Men jag stöder mig på mitt partis tidigare politik i regeringsställning och den politiska deklaration och det politiska program som partiet står bakom. Ingen kan siäga att det finns någon skillnad däremellan. Herr Wirmark säger att jag försöker spela ut stora skillnader som inte existerar. Men jag har ju pekat på en rad punkter, och det lustiga är att herr Wirmark upprepar dem. Jag har framhållit att regeringsdeklarationen bara lamt uttrycker en vilja att stödja aktioner som andra tar initiativ till, medan vi kräver att Sverige skall ta initiativ, vara aktivt. Sedan bekräftar herr Wirmark att det är till Zambia och andra småstater i södra Afrika som ni vill ge ert bistånd. Och det är inget fel i det, men det är ännu viktigare att ge bistånd till befrielserörelserna. Därvidlag har vi hur mycket dokumentation som helst om vilket motstånd ni har bjudit genom åren. Det enda överbud ni har kommit med gäller biståndet till FNLA och UNITA, som har samarbetat med det fria Afrikas värsta fiender. Jag noterar att herr Wirmark nu klart och tydligt sade att han står fast vid den ståndpunkten, och jag antar att han inte är ensam om det inom borgerligheten. Det är ett allvarligt uttalande, som kommer att kraftigt minska trovärdigheten inom den tredje världen hos varje handling från den nuvarande svenska regeringens sida. Det var mycket beklagligt att herr Wirmark ville hålta fast vid den ståndpunkten.
Herr talman! Fru Dahl gör sig skyldig till en helt falsk historieskrivning när hon säger att vi inom vårt parti icke har förordat ökat stöd till befrielserörelserna i södra Afrika. Varje år har vi haft reservation. varje år har vi begärt att stödet skall utgå i ökad omfattning. En del år har vi begärt planer för det. Det senaste året begärde vi att befrielserörelserna skulle få löfte om fterårsstöd. Socialdemokratin medverkade till att riksdagen avslog det kravet. Det skorrar onekligen falskt när fru Dahl i dag försöker dra upp väldigt stora skiljelinjer och framställer oss som negaliva. Jag tycker att den här attityden från fru Dahls sida är beklaglig från själva verksamhetens synpunkt. Det gäller ju ändå stödet, vårt gemensamma stöd till de krafter som vill verka för en förändring i södra Afrika, som vill få till stånd majoritetsstyrelse, som i södra Afrika vill förverkliga principen en man, en röst. Då försöker fru Dahl här konstruera upp skillnader som inte existerar — mer än i så måtto att socialdemokratin, när den var 1i regeringsställning, inte gick med på alla våra förslag. Allmänpolitisk debatt debatt

Herr talman! Jag skall inte fortsätta den utrikespolitiska debatt som vi har lyssnat till under den senaste timmen utan återgå till frågor som rör vår inhemska energiförsörjning. | Debatten om vår energiförsörjning är inte ny. En ständigt ökad efterfrågan på energi, ändrade förutsättningar för energiproduktion, miljöfrågor och krav på hög sysselsättning har varit huvudorsak till debatten. Under de senaste tio åren har vattenkraften och dess utbyggnad stundtals tilldragit sig stort intresse. Viljan att för framtiden bevara outbyggda älvar och forsar har framförts med skärpa. Oljans användning för energiframställning är inte längre lika problem fri som den tidigare ansetts vara. Svårigheter att få tag på olja av politiska skäl, på grund av prissättning, farhågor för olyckor i samband med transporter, rubbningar i naturen genom förstörelse av luft, mark och vatten med svavel, tungmetalloch sotnedfall vid förbränning har aktualiserats. På senare år har också kärnkraften och energiproduktion, och följder härav, kommit in i debatten på ett speciellt sätt. Kärnkraftens vara eller inte vara har blivit frågan. | Hushållning och sparsamhet med energin har av olika skäl blivit ett starkt energipolitiskt krav, men detta till trots vet vi att efterfrågan på energi ändå kommer att öka. En viss del av behovet kanske kan täckas med nya, ännu i stor utsträckning okända energikällor, som kräver och också fått stimulans för vidare forskning. Men än så länge får vi klara oss med de möjligheter som verkligen finns. Och det betyder att vi också måste utnyttja kärnkraft och försiktigt bygga ut och utnyttja dess möjligheter. Kännetecknande för kärnkraftsdebatten har varit svårigheten för ”den vanliga människan” att kunna den invecklade teknologi som omspänner kärnfysik i praktisk tillämpning, rädsla och respekt för kärnkraften efter den militära användningen i slutet av andra världskriget och alla atombombsexperimenten därefter. I Sverige börjäde vi projektera och bygga för kärnkraft för mer än femton år sedan. Vi såg det som en väg att göra oss mindre beroende av olja. Vi kunde spara älvar från utbyggnad. Vi gjorde detta i politisk enighet. Hittills har kraftproduktionen vid kärnkraftverken motsvarat förväntningarna. Men ändå har vi debatten kärnkraft eller inte. Riskerna på olika nivåer har kommit in. Debatten har efter hand blivit alltmer förvillande. Även för den som är lekman på det tekniskt komplicerade området, har debatten om kärnkraft framstått som mer ägnad att skapa ovisshet än klarhet. Till en början var det fara för reaktorn, som kunde explodera likt Hiroshimabomben. Det stadiet av debatten är förbi nu. Ingen. inte ens aktiva kärnkraftsmotståndare, vill längre hävda att så kan ske. Men tanken ligger ändå och gror hos en del människor. Jag har träffat på även framträdande centerledamöter i denna kammare som har den tron — och inte bara det, man för sina tankar vidare. Sedan kom argumenten om all den energi som åtgår för att bygga en reaktorenhet. Den energin skulle aldrig kunna återproduceras, sades det. Med andra ord, varje kärnkraftsreaktor skulle genom sin tillblivelse bli en evig energiförlust. Dessa argument är inte obekanta för den som försökt lyssna och lära av kärnkraftsdebatten. Men de hörs inte heller nu längre. Rapporter och redovisningar om kärnkraftsproduktionen efter reaktorenheternas igångsättning har visat något helt annat. Så har också uppgifter om alla fel och ofulltkomligheter i den tekniska utrustningen vid kärnkraftsproduktion haft sin del av debatten. Aggregaten skulle stå oanvändbara för det mesta. Utnyttjandegraden för de färdiga reaktorerna skulle ligga långt. långt under den beräknade. Och det är ju självklart att. man — om det nu vore på det viset — ställer sig mycket skeptisk till varför kapital och resurser skall bindas till något som inte fungerar. Men också den här sortens argument har lämnat debatten. Det har kunnat redovisas mycket bra resultat i vad gäller energiproduktionen från kärnkraftverken när väl inkörningen har gjorts. I en debatt om energiförsörjning och kärnkraft här i riksdagen 1973 sade centerpartiets talesman i näringsutskottet herr Börjesson i Glömminge följande. Man ställer sig frågan: Hur kommer det att gå den gång man kan framställa en a-bomb i garaget och den kommer 1i händerna på olämpliga människor och organisationer? Flera andra inlägg har framförts mot kärnkraften, ofta med stort intresse från press och massmedia. Men efter hand har även dessa argument tynat bort efter kontakt med praktik och verklighet. Och så finner då åter den som försökt följa debatten att mot-kärnkraftsargumenten inte stäml. Men alla människor har inte följt de olika debattfaserna till deras respektive slut. Det är fortfarande många som har den uppfattningen att kärnkraftverk kan explodera som atombomber, att det innebär enorma energiförluster att bygga kärnkraftverk, att energiproduktionen på grund av felaktigheter är så låg att den är betydelselös och att vi i Sverige är de enda i världen som av någon anledning i rask takt och utan hämningar bara bygger vidare för fullt. Med den uppfattningen hos många människor har vi gått in I debatten om avfallet från kärnkraftsproduktionen. Avfallsfrågan är kanske den viktigaste av de frågor som rör kärnkraften. Skall avfallet upparbetas för återanvändning eller inte? Kan restprodukten - det högaktiva avfallet — i så fall förvaras på ett säkert och tillfredsställande sätt? Är problemet löst eller inte? Somliga vetenskapsmän och forskare säger att problemet är löst, andra åter att det inte är löst ännu men kommer att lösas, och somliga hävdar att problemet är olösligt. Allt detta är ju mycket, mycket viktiga frågor. Och här gäller i hög - Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt grad för politiker att fatta beslut, grundade på tekniska, vetenskapliga bedömningar. Besluten måste fattas på sådant sätt att tillräckliga garantier ges om säkerhet för människor, natur och miljö. Det är en självklarhet. Frågan om kärnkraftsavfall har utretts och förslag har lämnats av den enhälliga parlamentariska fempartiutredningen — Aka. Jag tror att det har varit en ambitiös utredning. Som målsättning har man haft att alla steg i hanteringskedjan för använt kärnbränsle och radioaktivt avfall måste utformas med hänsyn till skyddet av människan och hennes omgivning nu och i framtiden. Och vidare kravet att säkerhetsfrågorna i samband med hantering, transport och förvaring måste tillmätas en avgörande betydelse. Jag kommer från en kommun med två i drift varande kärnkraftsreaktorer. Den kommunen har också föreslagits som ett av flera alternativ för en lokalisering av upparbetningsoch lagringsanläggning för använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Kommunen skulle avge sitt yttrande över utredningen, främst med tanke på utredningens förslag att vidare undersökning av markområden och berggrund skulle få företagas. Detta är en fråga som kan få utomordentligt stor betydelse för kommunen. Kan säkerhetskrav ur alla aspekter verkligen uppfyllas för en anläggning som denna? Kan säkerheten bli tillfredsställande för såväl anställda som kringboende befolkning? Utredningen hade angett antalet sysselsatta för anläggningen till ett tusental. Det är stora siffror för ett utflyttningslän som Kalmar län. Det är i linje med gamla krav och ett några år gammalt riksdagsbeslut om industrilokaliseringar till sydöstra Sverige. Det kunde ju också tänkas vara en början på de 20 000 nya jobb som centern har lovat till länet av de för hela landet totalt utlovade 400 000 nya jobben. Kommuninvånarna inbjöds till information om Aka-utredningens förslag. Alla politiska partier var eniga om sättet för informationen och kallelser till den. Informationsmötet hölls och Aka-utredningens expertpanel fick förklara och svara på frågor om sina tankegångar. Även tillresta kända och okända anti-kärnkraftsförespråkare fick tillfälle att delta i debatten. Helhetsintrycket för oss i Oskarshamn var att värdefull och saklig information gavs om utredningsförslagen och frågor kring dessa. Men några dagar före valet hade en av de till mötet i Oskarshamn tillresta kärnkraftsmotståndarna en stort uppslagen artikel i Dagens Nyheter om Aka-utredningen och mötet i Oskarshamn. Aka-utredningen kom med lögnaktiga påståenden och undvek konsekvent att exemplifiera haverier och riskpotential som en upparbetningsanläggning innebar, sades det. Vidare: Informationsmötet i Oskarshamn var tillkommet i all hast och diskret utlyst, men utredningen avslöjades mycket effektivt, påstods det också i artikeln. Det verkliga förhållandet var snarare att vederbörande frågeställare fick klarlagt att han hade fel utgångspunkter för flera av sina inlägg, och därmed fann han för gott att inte på nytt ta upp frågorna vid mötet. I artikeln i Dagens Nyheter kom påståendena igen - men där slapp de granskning och bemötande. Inlägg som andra deltagare gjort förvanskades, och så drevs det i artikeln polemik mot meningar som aldrig framförts. Tillvägagångssättet är tyvärr inte okänt. Nu kanske någon undrar vad detta har med vår riksdagsdebatt att göra. Men det är väsentligt så till vida att även nu, när vi diskuterar de allvarliga frågorna om kärnkraftsavfallet, kommer så här påtagligt de mer eller mindre medvetet oriktiga påståendena kring kärnkraften fram. De tycks i viss mån följa samma mönster som gällt ända från kärnkraftsdebattens början här i landet. Och jag skall återgå till den omtalade artikeln i Dagens Nyheter. Författaren slutade med att säga, att nu är det inte kärnkraftsexperter eller politiker som skall avgöra frågorna åt oss. Utan det är vi som har avgörandet i vår hand. Då måste man fråga sig: Vilka är vi? Det är alltså inte experter. Det är inte politiker. Då måste det vara någon form av utomparlamentariskt beslut författaren menar. Ett beslutsfattande som inte vill veta av den representativa demokratin. Det är på den nivån författaren tydligen befinner sig. Även ett beslut efter en eventuell folkomröstning måste nämligen fattas av folkvalda politiker, om inte beslutsgången i vår demokrati skall ändras. Men — och det här är intressant - författaren är också en av dem som centerpartiet angett som medarbetare för utformningen av sin energipolitik. Quo vadis? — vart bär det hän? - sades det en gång. Det kan vara dags att fråga det igen. I Oskarshamn har centerpartisterna varit med och tillstyrkt byggandet av tre reaktorer vid Simpevarp. Det vill man inte kännas vid nu. När kommunen skulle yttra sig över Aka-utredningen och dess förslag om eventuella anläggningar i Oskarshamn hade den lokala centern sagt nej redan innan utredningen var färdig och hade presenterats. Det upprepades nu. Man sade vidare att i den mån det använda bränslet inte kunde placeras utomlands skulle det lagras vid resp. kärnkraftverk. Men ingen upparbetningsanläggning och ingen anläggning för slutförvaring får projekteras i kommunen enligt centerpartiet. Logiken hade krävt att man hade begärt ett omedelbart stopp för produktionen av elkraft från verket och därmed också stopp för avfallet. Men det har inte gjorts. Med stor majoritet antog kommunfullmäktige ett yttrande där man inte motsätter sig vidare undersökningar för etablering av sådana anläggningar som Aka-utredningen föreslagit. Det betonas att en förutsättning för förläggningen är att de av kommunen framhållna kraven på säkerhet för människor, natur och miljö måste uppfyllas. Arbetet för reaktorn Oskarshamn 3, som är nummer 11 av de av riksdagen beslutade, är beräknat att påbörjas nu i höst. Företag, kommun och 'länsmyndigheter har detta inlagt i sin planering. Det är ett stort projekt även ur sysselsättningssynpunkt. Beställningar för 2 miljarder har redan lagts ut hos företag inom landet. Successivt fram till 1980 stiger antalet tekniker samt byggoch montagearbetare till I 200 man. Men regeringens oklara ställning har gjort att markarbetena ej kommit Ällmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt i gång. Det är en formalitet som först behöver klaras av. Nu är det många, länsmyndighet, kommun, företag — stora och små — samt byggarbetskraft som väntar på definitiva beslut. I en fråga till arbetsmarknadsministern har jag bett om besked, och det behöver komma snart. Det är en arbetsmarknadsfråga, och den har ställts så att den enligt normala regler i riksdagen borde ha besvarats denna vecka av arbetsmarknadsministern. Nu skall svaret dröja ytterligare några veckor och lämnas av energiministern. Herr talman! Tre riksdagspartier står bakom :beslut om att åtminstone bygga elva kärnkraftsreaktorer i Sverige. Försiktighet och rigorösa säkerhetsbestämmelser är riktlinjer som ligger i ställningstagandet för samtliga. Noggranna överväganden har föregått besluten. Men det utesluter inte fortsatt debatt och studium av landets energiförsörjning. Det är att hoppas att den debatten blir saklig och vederhäftig. Förs den som delvis hittills i sneda och vinklade banor, riskerar vi inte bara energiförsörjning och sysselsättning utan också trovärdighet och anseende för allt vad politik och politisk handling heter.

Herr talman! Permitteringar och varsel om permitteringar från industrier har varit många den senaste tiden. De områden som nu mer än någonsin behöver stöd är orter med ensidigt näringsliv och glesbygdsområden. En utveckling som oroar mig är kraven från skilda håll på att få bygga ut skogsindustrin. Ytterligare utbyggnad av skogsindustrin befarar jag kan få icke önskade konsekvenser — överavverkning eller nedläggning av redan i drift varande industrier. En stor fara är att inlandssågar utan egen råvara drabbas av nedläggningar. Skogen är en av de få naturresurser vi har i det här landet som är förnyelsebara. Vi har en industrikapacitet som - om den utnvyttjas helt - förbrukar ca 20 miljoner skogskubikmeter mer än den årliga tillväxten i våra skogar. Med tanke på att redan i dag skogsindustrin har en kapacitet utöver tillväxten måste man bli orolig när man ser den nya jordbruksministerns tankegångar i en tidningsintervju, där han menar att branschen själv skall få lösa sina problem — dvs. en självsanering. Han tror på de självläkande krafterna. När det redan i dag råder brist på råvara och utbyggnadskraven från skogsindustrin är många så tycker jag att det vore naturligt med en kraftfull styrning om över huvud taget några nya utbyggnader skulle få komma till stånd. F. n. råder ju en besvärande brist på råvara vid flera sågverk. Skulle då ytterligare utbyggnader ske som kräver mer råvara befarar jag stora svårigheter inte minst för de inlandssågar som redan har det besvärligt. Skall vi klara en regional balans krävs fler arbetstillfällen i inlandet, och sker ytterligare utbyggnad av skogsindustrin befarar jag att det kan bli på bekostnad av redan befintlig inlandsindustri, framför allt de mindre inlandssågverken, som kan ha en betydande sysselsätltningseffekt för sitt område och sitt omland. Vid en utbyggnad måste råvarutillgången vara garanterad utan att överavverkningar sker och utan att inlandssågar eller andra industrier i inlandet drabbas. Jag ser med stor oro på den råvarusituation som råder i t.ex. Västerdalarna, där en såg som Brosågen i Vansbro för bara några år sedan rustades upp till hög standard tack vare statliga insatser och initiativ från den tidigare regeringen. Nu kan den bara köras med starkt begränsad kapacitet, på grund av råvarubrist. Detta är inte det enda exempel som man skulle kunna ta. Det finns många sågverk i samma situation, inte enbart i Kopparbergs län utan även på andra håll i landet, och vi vet att det redan i dag finns flera sågar i t.ex. Kopparbergs län som har råvarusvårigheter och av den anledningen inte kan köra med full kapacitet. En del av den rådande råvarubristen kan eventuellt avhjälpas genom ökad kontinuitet i uttagen från bondeskogen och genom bättre skogsvård. Men även detta måste hela tiden balanseras mot tillväxten i skogen. Jag har en uppfattning som är direkt motsatsen till vad den nuvarande jordbruksministern redovisat i en tidningsartikel. Jag anser att det krävs styrmedel för att klara ett långsiktigt och uthålligt skogsbruk, där vi såväl av råvaruoch m'iljöskäl som av sysselsättningsskäl måste kräva ett uthålligt skogsbruk. Vi måste garantera ett uthålligt skogsbruk, så att sysselsättningen kan tryggas såväl för dem som är sysselsatta inom industrin som för dem som arbetar i skogen. Jag hoppas att garantier kan ges för att inlandssågar och annan skogsindustri som finns inom områden med konstant undersysselsättning eller där man kan befara sysselsättningssvårigheter kan bevaras. » Skulle sysselsättningen vika i glesbygdsområden så förutsätter jag att dessa områden då är de som i första hand får del av de av centern utlovade 400 000 nya arbetstillfällena. Herr talman! Mitt inlägg i dag har handlat om skogen och skogsindustrin, och jag har velat göra detta inlägg därför att jag finner angeläget påpeka den stora betydelse skogsnäringen har för många bygder och landsändar. Ett mycket stort antal människor är direkt eller indirekt beroende av den sysselsättning som skogen som råvara ger. Från fackligt håll har vid flera tillfällen framhållits nödvändigheten av en fast näringspolitik, där man vill slå vakt om den regionala struktur som skogsindustrin har. Man har också — och den uppfattningen delar jag - ansett att det behövs möjligheter till styrning av råvaran, detta inom ramen för ett långsiktigt skogsbruk. Vi får inte handskas med skogen som råvara på ett sådant sätt att råvarubrist kan uppstå, varken på kort eller på lång sikt. Skogspolitiken måste ingå i en långsiktig regionalpolitik som garanterar sysselsättning Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt och miljö för människorna i skilda delar av landet. För ett uthålligt skogsbruk behövs säkerligen hårda styrmedel i kombination med stimulansåtgärder som möjliggör omarronderingar och i alla detar en god skogsskötsel. I utsatta regioner krävs sådana insatser att hotade skogsindustrier — och då tror jag att inlandssågarna är de mest känsliga och de som i första hand måste bevaras, inte minst från sysselsättningssynpunkt - kan bibehållas, även om det måste ske genom hårdhänta åtgärder. Någon låt-gå-politik får inte känneteckna framtida skogspolitik, utan fasthet och långsiktig planering krävs, så att ett väl fungerande långsiktigt skogsbruk kan garanteras. Detta är till gagn för både sysselsättning och miljö.

Herr talman! Under denna allmänpolitiska debatt har tydligt och samstämmigt framgått att vårt land står inför svåra ekonomiska problem, som måste lösas. Underskottet i utrikeshandeln, försämrad konkurrenskraft och förlorade marknadsandelar för vårt näringsliv, minskad valutareserv och hög upplåning utomlands är bakgrunden till detta påstående. Den främsta orsaken till den uppkomna situationen är det höga kostnadsläge internationellt sett som präglar vårt näringsliv. Under 1973 och 1974 var den svenska kostnadsutvecklingen något långsammare än utlandets, men 1975 och 1976 ökade de svenska kostnaderna per procentenhet ungefär 15 resp. 11 6 snabbare än i utlandet. Detta ledde till att Sveriges konkurrenskraft försämrades, vilket i sin tur medförde att vår exportindustri förlorade marknadsandelar utomlands. I detta bekymmersamma läge söker man givetvis efter möjligheter att undanröja svårigheterna och förbättra landets ekonomi, upprätthålla sysselsättningen och bibehålla medborgarnas välfärd. Finns det då något område inom svenskt näringsliv som kan aktivt hjälpa till i den uppkomna situationen?

Herr talman! När jag lyssnade på den småföretagens höga visa som fru Nilsson i Kristianstad stämde upp slog det mig att fru Nilsson väl numera har goda möjligheter att få gehör för alla de önskemål i fråga om småföretagen som hon förde fram. Beskyllningarna mot den tidigare socialdemokratiska regeringen har inte särskilt mycket med verkligheten att göra, det vet var och en som har följt dessa frågor under ett antal år. När man hör talet om nedläggning av småföretag får man närmast intrycket att den tidigare regeringen har suttit och beslutat att lägga ner småföretag. Som bekant förhåller det sig inte så. Man kan också vända på talet om de höga personalkostnaderna och säga att de löner som de anställda har förhandlat sig tull är för höga och en belastning för företagen. Numera heter industriministern som bekant Åsling, och han och cener som småföretagen brottas med lindras. Jag har en känsla av att det blir rika tillfällen att här demonstrera handlingskraft. Det var emellertid, herr talman, inte detta som jag tänkte ägna de minuter som står till mitt förfogande. I den borgerliga s.k. regeringsdeklarationen har frågan om länsdemokratin tagits upp. Tanken är tydligen att man skall överföra de regionala planeringsuppgifterna från länsstyrelserna till landstingen. Då man från borgerligt håll i skilda sammanhang har tagit upp dessa frågor har den tänkta förändringen beskrivits som en ökning av demo . kratin. Man har talat om ett länsdemokratiskt system som skall ersätta det nuvarande "länsbyråkratiska" systemet. Det finns anledning att närmare skärskåda och försöka belysa innebörden av regeringsdeklarationen på denna punkt. Redan de termer vari diskussionen tidigare förts har säkerligen inte valts på måfå. Länsdemokrati resp. länsbyråkrati leder tankarna i en alldeles bestämd riktning. Vi är alla anhängare av demokrati. Inte lika många ställer sig upp och försvarar byråkratin. Följaktligen bör flertalet kunna sluta upp kring den borgerliga regeringens formuleringar — det är tydligen den tanke som ligger bakom ordvalet. Tillskyndarna av en förändring av antytt slag kan knappast beskyllas för att mera ingående redovisa vad som avses med att överflytta de regionala planeringsuppgifterna från länsstyrelserna till landstingen. Den ordning som nu gäller innebär ju inte att länsstyrelserna utövar någon helt självständig planering. Deras uppgift är mer av initierande och samordnande natur, och planeringen sker praktiskt taget alltid i nära samarbete med i första hand kommunerna. Att man har att rätta sig efter de av riksdagen fastlagda övergripande planeringsriktlinjerna ligger i sakens natur.

Herr talman! När herr Henrikson säger att jag har sjungit småföretagens höga visa, får väl det omdömet stå för hans egen räkning. Han menar att jag nu har stora möjligheter att påverka regeringen i den riktning som jag önskar när det gäller relationerna mellan stora och små företag i vårt land. Det hyser jag givetvis förhoppningar om. Det var också det mitt anförande här gick ut på. Men när herr Henrikson gör gällande att jag har utdelat beskyllningar mot den tidigare regeringen, vill jag påstå att så inte är fallet. Jag har bara relaterat den faktiska utveckling som har ägt rum och som jag har kommit mycket i kontakt med till vardags. J"ag tror inte heller att herr Henrikson kan förneka resultatet av flera undersökningar som gjorts på detta område och som just visar att relationerna meilan stora och små företag har varit sådana som jag beskrev dem i mitt anförande. Inte minst gäller detta familjeföretagen. På grund av att ägarna inte orkar med längre finner de för gott att sälja, bl.a. till stora företagskedjor, och detta är en olycklig utveckling. Min beskrivning har jag fog för i verkligheten. Sedan nämnde jag att scrv1cef"oretagen har höga personalkostnader. Jag menar inte alls att vi företagare inte vill betala höga löner. Det vill vi gärna göra, men då måste vi arbeta i ett sådant klimat att vi kan göra det. Vi måste ha ekonomiskt utrymme för höga löner. I personalkostnaderna ligger numera utöver de direkta lönerna flera olika avgifter som drabbar stora och små företag väldigt olika. Särskilt besvärligt är det för de arbetskraftsintensiva företagen, vilket jag också påpckade i mitt förra anförande. Jag är starkt förvissad om att vi skall få bättre förhållanden för de små företagen. Vi småföretagare begär inga speciella fördelar, men vi vill så långt möjligt arbeta på samma villkor som storföretagen.
Herr talman! Bildspråket om småföretagens höga visa var inte menat som något nedsättande, vare sig när det gäller de små företagen eller fru Nilsson i Kristianstad, självfallet inte. Höga visan rymmer som bekant mycket som vi kan ha stor behållning av. Jag anser dock att fru Nilsson gav en alltför ensidig beskrivning av vad som händer och har hänt i sammanhanget. Vi lever mitt uppe i strukturproblem på skilda områden, som jag av tidsskäl inte kan gå in på men som jag vet att fru Nilsson är väl informerad om. De är exempel på svårigheter som kommer att möta varje regering, också den nyss tillträdda. Jag menade att eftersom fru Nilsson tillhör den del av denna kammare som har att särskilt stödja regeringen så finns det anledning tro att hon nu har bättre möjligheter än tidigare att få gehör för sina synpunkter. För egen del anser jag att hon har fått stort gehör för dem redan tidigare. Fru Nilsson sade att till företagens kostnader hör inte bara lönerna. Nej, de sociala avgifterna hör självfallet dit, och arbetsgivaravgifterna hör också dit. Skall jag fatta det så att fru Nilsson ifrågasätter dessa avgifter och rent av vill avskaffa dem? Vilka verkningar skulle det i så fall få på områden som inkomsterna från dessa avgifter är avsedda att bestrida kostnaderna för? Det är en koppling som man måste göra. Om man kritiserar dessa avgifter måste man ställa frågan: Är det oberättigat att ta in dessa avgifter? Allmänpolitisk debatt tn Allmänpolitisk debatt 60
Herr talman! Jag vidhåller att min beskrivning inte är ensidig, utan det är faktiska förhållanden som jag har redogjort för. Min förhoppning och förvissning är att en förutsättningsskapande politik även för de små företagen i vårt land länder till allas bästa — medborgarnas välfärd, trivsel på arbetsplatsen och många andra ting som har diskuterats i den här debatten. Vad beträffar avgifterna är det väl obestridligt, herr Henrikson, att vissa arbetsgivaravgifter drabbar mycket orättvist. De drabbar arbetskraftsintensiva företag mycket hårdare än andra. De större företagen kan i många fall sätta in maskiner i stället för mänsklig arbetskraft. Vill man främja sysselsättningen i vårt land — och alla partier är ju överens om att vi skall skapa arbete åt alla — då tycker jag inte att det är en riktig politik att ta ut diskriminerande avgifter av just de företag som har så stor betydelse för sysselsättningen. Där vill jag alltså ha en ändring. Av regeringsdeklarationen att döma kommer det också att ske förändringar, och det är mycket positivt.
Herr talman! Jag måste tillstå att jag alltid haft svårt för att se vilken mening det skall ligga i att föra en diskussion rörande våra företag i termer som små, medelstora och stora. Självfallet skall vår industri och vår företagsamhet ges så goda betingelser som möjligt för att kunna ge de anställda goda förhållanden, inktusive goda löner, och vara konkurrenskraftig gentemot utlandet. Våra företag måste vara effektiva, men jag förmenar att detta skall gälla såväl små som medelstora och stora företag. Jag har alltså svårt att se att man a priori skulle gå in för att gynna små företag eller stora företag. Olika verksamheter lämpar sig inte alla gånger för den ena eller den andra formen. Formen blir beroende av den verksamhet det handlar om. Huvudsaken är att vi har effektiva företag, som kan ge de anställda goda betingelser både i arbete och på fritid.

Herr talman! Ett genomgående inslag i de borgerliga inläggen under denna allmänpolitiska debatt har stämt överens med den borgerliga pressen. Man har hävdat att läget var mycket värre än man hade trott. Ekonomin var nedkörd. Björnskinnspälsen var maläten. Svartmålningarna tjänar självfallet ett syfte: man kan inte infria sina vallöften, och då skyller man på att läget var sämre än man trodde, utrymmet är begränsat. Som flera talare från den socialdemokratiska riksdagsgruppen här har påvisat är den beskrivning av situationen i vårt land som de borgerliga gör i grunden är fel. Situationen är precis sådan som vi beskrev den under hela valrörelsen. Jag skall i mitt inlägg begränsa mig till att beskriva situationen på arbetsmarknaden som den tedde sig när de borgerliga tågade in i kanslihuset. Samma dag som detta skedde fick vi de statistiska uppgifterna om sysselsättningen och arbetslösheten i landet. Enligt dem var sysselsättningen hög och arbetslösheten fortfarande mycket låg. Arbetslösheten var 1,7 96 — den lägsta septembersiffran på mycket länge. Arbetslösheten bland de kassaförsäkrade stannade vid 0,9 X. Samma månad, i september, den sista månaden vi hade ansvaret, var 4 084 000 personer sysselsatta. Det innebär en snabb ökning av sysselsättningen under de senaste åren. Ökningen av sysselsättningen har framför allt inneburit chanser för kvinnorna att komma ut i arbetslivet. Vår arbetsmarknadspolitik har alltså varit framgångsrik. Vi har kunnat upprätthålla och öka sysselsättningen trots den mycket allvarliga situationen i omvärlden. Vi har kunnat minska arbetslösheten i Sverige trots att arbetslösheten utomlands har nått oroväckande hög nivå. Sådan var, herr talman, den verkliga situationen på arbetsmarknaden när de borgerliga tågade in i kanslihuset. Vi beredde oss väldigt omsorgsfullt för att möta den konjunkturnedgång som vi räknade med skulle komma. Redan i januari 1975 presenterade vi vår beredskap i finansplanen. Vi slog där fast att vi var beredda att acceptera ett underskott i betalningsbalansen för att klara sysselsättningen, och vi begärde en finansfullmakt av riksdagen för att snabbt kunna handla. På våren 1975 satte vi i gång. Investeringsfonderna frisläpptes. Företagen fick löfte om ekonomiskt stöd för lageruppbyggnad. På hösten 1975 lade den dåvarande regeringen fram 25-punktsprogrammet, som var en massiv satsning på industriell utbyggnad, på aktivitet inom byggnadsverksamheten och på insatser för ungdomar och andra som kom ut på arbetsmarknaden för första gången. Det fullföljde vi i januari och mars i år genom att föreslå ytterligare insatser för att stärka sysselsättningen. Vi har haft en grundtanke i den här politiken. Det har varit att den första försvarslinjen mot arbetslösheten skall gå inne på arbetsplatserna. Genom s.k. riktade insatser har vi stimulerat investeringarna, dvs. utbyggnad av företagen, produktion och utbildning. Därigenom har vi kunnat hålla arbetslösheten borta. Den andra försvarslinjen har vi dragit ute på arbetsmarknaden för att skapa jobb eller erbjuda utbildning åt dem som trots allt blir arbetslösa eller som kommer nya på arbetsmarknaden. Det har där gällt att sätta in beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning för att förbättra situationen för dem som har svårt att genast få ett nytt jobb. Vår sysselsättningspolitik har uppmärksammats, och det har understrukits i rapporter från det internationella organ som arbetar med sysselsättningsoch arbetsmarknadsfrågorna. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Men under valrörelsen talade vi inte bara om det aktuella läget på arbetsmarknaden. Vi ägnade oss ingående åt de långsiktiga problem som vårt land står inför. Vi redogjorde för de problem inom arbetsmarknaden som kräver särskilda insatser, och det gällde inte minst strukturförändringarna inom flera industribranscher som innebär hot mot sysselsättningen för många människor. Jag kan som exempel nämna situationen inom specialstålsindustrin, inom Uddeholmskoncernen, inom Stora Kopparberg och vid gjuteriet i Hälleforsnäs. Det förefaller nu som om den borgerliga regeringen hade blivit tagen på sängen när det gäller den här frågan. Och likväl är det ju denna fråga som har varit den livligast diskuterade då man debatterat arbetsmarknadsproblemen. Vi skall komma ihåg att de här problemen är inte nya, inte unika för Sverige. Det är problem som hela den industrialiserade världen har att brottas med. De kom inte som en blixt från klar himmel dagen efter valet. Vi har i den gamla regeringen under många år ställts inför sådana problem, och samhället har måst gå in och lösa problemen. Det räcker att nämna skogsindustrins strukturomvandling, med de enorma bekymmer som den förde med sig i Ådalen och på många andra platser. Andra exempel är tekoindustrin i Borås, varvsindustrin i Göteborg, kontorsmaskinsindustrin och situationen i Facit för fem år sedan och cementindustrin och Hällekis. Listan kan göras längre — det här är bara några av de problem som vi har ställts inför och som vi har försökt lösa. Vår lokaliseringspolitik har varit ett värdefullt instrument när det gällt att klara de här svårigheterna. Strukturproblemen finns, som jag nämnde, i hela den industrialiserade världen. Den nya regeringen har ett bättre utgångsläge än vad man har i många andra länder. I de länder där arbetslösheten uppgår till 5, 6 eller 8 ?6 är det svårare att ta itu med dessa stora problem än i ett land med en mycket låg arbetslöshet. Det är djupt otillfredsställande att regeringen i sin deklaration inte med ett ord berör de här för sysselsättningen så avgörande frågorna. Där finns inga besked om att man är beredd att möta sådana problem, och det tycks inte finnas någon uppfattning om vilka metoder som man avser att använda. Som Olof Palme framhöll i gårdagens debatt är det här naturligtvis i linje med de borgerliga partiernas uppträdande i valrörelsen. Då ägnade man all sin kraft åt att varna för våra strävanden att med samhället som instrument gå in och lösa problem i de utsatta branscherna och de drabbade orterna och regionerna. Under de senaste veckorna har man sökt skjuta problemen ifrån sig. Man har sagt att företagen får försöka lösa strukturproblemen själva. Men i längden går det inte att skjuta problemen ifrån sig. En dag blir man tvungen att tala om vad man skall använda den politiska makten till, en dag måste man ju klara ut vad regeringsdeklarationen i praktiken innebär för de orter, regioner och branscher som är utsatta för strukturomvandlingens problem, liksom för de enskilda människor som drabbas svårt av förändringarna. En dag måste man ge besked om hur man "skall uppfylla vallöftena, bl.a. centerpartiets löfte om 400 000 nya jobb fram till 1980. Huvuddelen av de jobben skulle ju komma industrin till godo. Detta löfte upprepade den nuvarande industriministern i slutet av den ekonomiska debatten i TV. Det är litet svårt att i regeringsdeklarationen utläsa om det löftet gäller eller om man har svikit det. Jag utgår från att herr Åsling, som nu är industriminister, tillsammans med arbetsmarknadsministern talar om ifall det är meningen att man skall infria det löftet. I regeringsdeklarationen står det bara: ”Nya arbetstillfällen måste skapas inom näringslivet.” Får man tolka det så, herr talman, att ”vi inte nådde ända fram” , eller vad är den riktiga tolkningen av detta ordkarga yttrande om sysselsättningen? I övrigt har man ju varit rätt ordrik i detta aktstycke. Får jag till sist, herr talman, bara knyta an till en fråga som hörde till de viktigaste för oss under valrörelsen. Ute i omvärlden är man beredd att ge upp när det gäller att békämpa arbetslösheten. Trots förväntan 1 omvärlden om bättre tider och ökad världshandel räknar de stora nationerna med en arbetslöshet på 4-—5 96. Vad värre är: Man anser att det är ett ambitiöst mål att komma ned till dessa arbetslöshetssiffror. En sådan politik kommer vi socialdemokrater aldrig att acceptera. Vi upplever här en mycket otäck cynism. Inflationen drabbar alla, och därför är det en politiskt sett farlig fråga som man skall angripa. Arbetslösheten, även om den uppgår till 5-8 26, drabbar inte så många. Det är cynism. Vi vet att flera miljoner ungdomar har varit arbetslösa på Europas kontinent. I USA har 40 96 av de färgade tonåringarna varit arbetslösa. Det finns ingenting värre för en ung människa som skall gå ut i vuxenlivet än att få beskedet från samhället: Du är överflödig, din insats behövs inte, det här samhället har ingen plats för dig. Därför får vi aldrig kapitulera då det gäller kampen mot arbetslösheten. Det har visat sig att det går att bekämpa arbetslösheten för unga och för gamla också under en djup världsdepression. Här är jag en smula oroad för regeringens start. Den oron betingas inte bara av ordkargheten om sysselsättningen i regeringsdeklarationen utan också av den intervju med statsministern som redovisas i Veckans Affärer, där han svävade på målet när det gäller sysselsättningen. Gårdagens inlägg har faktiskt gett näring åt den oron. Menar nu den nya regeringen att sysselsättningen skall sättas i andra hand efter pris bekämpningen såsom skett i många länder runt omkring oss? Är det. de stora nationernas kapitulation i sysselsättningsfrågan som nu också har börjat prägla tänkandet i den nya regeringen? Från socialdemokratisk sida kan vi aldrig, herr talman, acceptera en sådan ordning. För oss är kampen mot arbetslösheten och kampen för sysselsättning det allra viktigaste. Det är nödvändigt att Sverige också i framtiden försöker få en stabil ekonomisk grund, så att man kan uppfylla det viktigaste kravet som människorna ställer på politiken, nämligen arbete åt alla. Men, herr' talman, det gäller inte bara arbete utan också en god arbetsmiljö. I regeringsdeklarationen säger man att regeringen skall föra Allmänpolitisk debatt ÅAllmänpolitisk debatt en kraftfull politik för att reformera arbetslivet och fördjupa arbetsdemokratin. Den nya arbetsrätten skall fullföljas. Det låter bra, men vad betyder det i verkligheten? Kommer man att föreslå undanröjande av de försämringar i arbetsrätten som riksdagen med lotten fattade beslut om”? Många viktiga ting fattas i arbetsrätten. Vi väntar med spänning på de ytterligare förslag som skall komma från regeringen. Menar regeringen samma sak som vi skall den få stöd — om inte skall ni få möta all den strid som den socialdemokratiska riksdagsgruppen är mäktig.

Herr talman! I vårt land har sedan länge rått politisk enighet om målsättningen full sysselsättning. Det är en förstahandsfråga, och det är, som jag ser det, en betydelsefull värdegemenskap. Detta faktum är en av förklaringarna till att vi i Sverige lyckats upprätthålla en hög sysselsättning. Under den föregående valperioden 1973-1976 har de nuvarande regeringspartierna haft större inflytande än tidigare. Den förra regeringen har medgett att sysselsättningen under dessa tre år upprätthållits med större framgång än tidigare. Det är därför naturligt att regeringsdekiarationen kraftigt understryker allas rätt till arbete och att den nya regeringen satsar på ökad sysselsättning. Enligt min värdering framgår det klart av regeringsdeklarationen att den nya regeringen därvidlag har en större ambition än den förra regeringen. Den oro som herr Ingemund Bengtsson i Varberg uttryckte från talarstolen för en kort stund sedan är alltså helt obefogad. Med tanke på de svårigheter som stora sektorer av vårt näringsliv nu befinner sig i är det tryggt att den här ambitionen finns. Herr Ingemund Bengtsson sade alldeles nyss att den socialdemokratiska regeringen under valrörelsen helt riktigt beskrev läget här i landet. Vad fick vi reda på om problemen med Stålverk 80? Herr Ingemund Bengtsson sade också att föregående regering hade en viss beredskap i finansplanen. Den förra finansplanen innebar en relativt god beredskap därför att regeringen i stor utsträckning hade anpassat sig också till de nuvarande regeringspartiernas åtgärdsförslag och marknadsbedömning. Socialdemokraterna har i många fall kommit för sent, t.ex. 1971, t.ex. i fråga om arbetslösheten, t.ex. i fråga om vissa konjunkturstimulanser — där föregående regering har tagit oppositionens förslag så småningom, men tyvärr för sent. Den ekonomiska politiken skall enligt regeringsdeklarationen bl.a. inriktas på att trygga arbete åt alla. Näringslivet skall ges nödvändigt ekonomiskt utrymme för att nå detta mål. Åtgärderna skall gälla inte minst de mindre och medelstora företagen. Därvidltag skiljer sig regeringsdeklarationens målsättning avgjort från den föregående regeringens politik. Under den tidigare s.k. jämviktsriksdagen har dock socialdemokraterna på dessa punkter fått ge vika, ibland genom kompromisser, ibland med lottens hjälp. Därmed har vi undan för undan fått en något bättre politik, som alltså medfört att sysselsättningen kunnat hävdas bättre under den senaste valperioden än under tidigare år. Enligt regeringsdeklarationen kommer regionalpolitiken att förstärkas, så att människor i olika delar av landet ges en mera allsidig sysselsättning och service än hittills och dessutom möjligheter till en god miljö. En förbättring av miljön behövs flerstädes inom arbetslivet. En fortsatt reformering av arbetslivet och fördjupning av arbetsdemokratin kommer att fullföljas. Det är därvidlag viktigt att reformerna inte fängslas i en byråkratisk appalrat utan kommer de berörda till del i full utsträckning. För att alla som vill ha arbete — det gäller inte minst ungdomar, kvinnor och handikappade — skall få detta behövs att fler arbetstillfällen skapas och att de styrs dit där de bäst behövs. Det understryks mycket kraftigt av sysselsättningsutredningen. Kritiken mot centerns målsättning för ökad sysselsättning har undan för undan avtagit. En av den nya regeringens främsta uppgifter blir att skapa förutsättningar för ca 400 000 nya jobb frampå 1980-talet. En betydelsefull uppgift blir också, som jag nyss sade, att ändra regionalpolitiken och decentralisera samhället i olika avseenden ”så att människor i olika landsdelar ges allsidig sysselsättning och service samt en god miljö”, för att citera en formulering i regeringsdeklarationen. På riksdagens bord ligger en proposition om riktlinjer för den fortsatta regionalpolitiken, propositionen 211. Vi kan inte finna att de riktlinjer som där dras upp kan ligga till grund för en praktisk politik som leder till det nyssnämnda målet arbete och god miljö i hela landet. I propositionen 211 slås fast att det centralt beslutade ortsklassificeringssystemet är en konkretisering av den långsiktiga inriktningen av regionalpolitiken. Det innebär en fortsatt koncentration av sysselsättning och bebyggelse till de största orterna. Oaktat satsningen på de stora orterna skall i alla orter — även de små — åtgärder kunna vidtas ”för att mildra akuta problem”. Det påpekas mer i förbigående i propositionen. Dennas grundton är fortsatt koncentration av befolkning och bebyggelse till i huvudsak den största orten i länen. Detta sägs gätta framför allt i län med balansproblem för att bromsa flyttningen till storstäderna. Man kan konstatera att den storstadsfilosofi som nu ganska allmänt hållter på att dö ut och som socialdemokratin sedan 1960-talet varit en så intensiv förespråkare för alltjämt är ett mål för socialdemokratin. Den enda regionalpolitiska motion som riksdagen behandlat i år är centerns partimotion. Behandlingen av de övriga regionalpolitiska motionerna ansågs böra anstå i avvaktan på dåvarande regeringens aviserade proposition om regionalpolitiken. I centerns partimotion angavs riktlinjer som anknyter till regeringsdeklarationen. Centern har dragit upp riktlinjer för en regionalpolitik som innebär en bättre differentiering av de sambhälleliga insatserna, så att centraliseringen riksmässigt, regionalt och kommunalt kan vändas i decentralistisk riktning. De största insatserna bör göras där behoven är störst. Det är oftast på de små arbetsmarknaderna. Efter vad jag har kunnat se finns starkt stöd för detta i länsplaneringen. Vi har allmänt vedertagna kriterier för svaga arbets Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt marknader som behöver utvecklas. Det ges inte någon nämnvärd priorilering för dessa i den socialdemokratiska propositionen. Man vill ”mildra akuta problem” i små orter. Planeringen för och besluten om ortsplanen och dess funktion bör enligt vår mening ligga på regional och kommunal nivå. Regeringsdeklarationen ger anvisningar om att den regionala och kommunala demokratin kommer att utbyggas och att beslutsfunktioner av skilda slag skall flyttas närmare de berörda människorna. Jag skall inte ytterligare vidga resonemanget om hur en ny regerings | politik bör utformas. Det kommer i sinom tid att framgå av konkreta förslag här i riksdagen. Under 1970-talet och inte minst under den s.k. balansriksdagen har många och viktiga reformer genomförts på arbetslivets område under aktiv och positiv medverkan av främst centern och folkpartiet. Ändå har socialdemokraterna under valrörelsen påstått att alla andra än de själva gått emot de anställdas och fackföreningarnas intressen. Dåvarande statsrådet Bengtsson uttalade i debatten kring § 32 glädje över att en så stor uppslutning finns bakom huvudlinjerna i denna stora och viktiga reform. Det är inte så att socialdemokraterna har varit och är ensamma i det här fallet. Under valrörelsen försökte jag få till stånd ett sakligt resonemang om vad diskussionen rörde. Men socialdemokraterna ville inte ha en sakdiskussion. Man har tydligen inte vågat sig på en offentlig debatt. Taktiken tycktes vara att inte svara på inlägg för att kanske därigenom effektivare kunna driva buskagitation. Socialdemokraternas valarbetare har jag också i många fall funnit illa informerade. De liksom många andra har faktiskt trott på de vilseledande uppgifterna i vissa annonser och flygblad. Den socialdemokratiska ekonomiska och personella dominansen på arbetsplatserna har varit för stor för att den mycket snedvridna propagandan skulle kunna tillrättaläggas före valet. Det är troligt att socialdemokraterna vann många röster på det. Men som vi vet räckte det inte. Som bekant beskrevs avskaffandet av 200-kronorsregeln så att strejkande skulle drabbas av höga böter. Informationen skulle begränsas inom företagen och utbildningen om arbetsrätten begränsas i brist på pengar. När de nuvarande regeringspartierna ville klarlägga rättsläget i fråga om aktiebolagslagen för att medbestämmandelagen skulle vara möjlig att tillämpa fr.o.m. den 1 januari 1977 vändes detta till raka motsatsen. Man kan ju mot den bakgrunden förstå varför socialdemokraterna inte ville ha ett resonemang i sak och en offentlig diskussion. Om vi i vårt samhälle, herr talman, skall kunna föra ut denna viktiga reform i praktiken och utveckla den vidare så att de anställda verkligen kommer att uppleva den så positivt som de önskar behövs sannerligen större saklighet och bättre vilja än den socialdemokraterna visat i denna fråga under valrörelsen. Jag har ett stort förtroende för de fackliga företrädarna härvidlag under förutsättning att socialdemokraterna inte, som under valrörelsen, utnyttjar frågan i snäva partipolitiska syften. Då kan det mesta av det bästa med denna viktiga reform förfelas. En fortsatt reformering av arbetsrätten och arbetslivets villkor i övrigt är en för viktig fråga för att förstöras av snäva partiintressen, varifrån de än må komma. Många kommer säkert i framtiden att upptäcka detta.

Herr talman! Många hade med stort intresse väntat på innehållet i den regeringsförklaring som statsministern avgav för 20 dagar sedan. Detta intresse var naturligt — naturligt därför att allt skulle, enligt regeringspartiernas vallöften, bli så oerhört mycket bättre i vårt land. Ett löfte var 400 000 nya jobb. Men för att realisera detta behövdes en ny regering, en borgerlig regering. Och de borgerliga vann valet med 50,7 ”& av rösterna. I det avseendet nådde man fram och en liten bit över mållinjen. Intresset knöts bl.a. till regeringsförklaringens riktlinjer för den praktiska politiken. Den börjar ju löftesrikt: ”Med fasthet och ansvar skall vi föra en politik i hela folkets intresse.” Det där med ansvar och hela folkets intresse har framför allt löntagarna lagt på minnet.

Alla — alla — är garanterade frihet från oro, frihet från arbetslöshet. Det verkar ju nästan som hämtat från ett socialdemokratiskt handlingsprogram — som utgjort underlag för årtionden av socialt inriktad välfärdspolitik. Men hur ser då resultatet ut på de avsnitt där regeringen tvingats gå från ord till handling? Tusentals löntagare har redan haft anledning konstatera att regeringen saknar handlingskraft. Regeringens agerande har snarare uppfattats som handlingsförlamning. Den osäkerhet när det gäller fortsatt sysselsättning och den djupa oro : inför utveckling och framtid, som nu är den bistra verkligheten för många, är inte något som begränsas till enstaka företag eller industrigrenar. Oron och osäkerheten finns inom verkstadsindustrin, inom tekobranschen och inte minst inom kraftverksoch byggnadsindustrin. Interpellationer och frågor till detta riksmöte vittnar om storleken av problemets omfattning och löntagarnas oro. Vad är det som föranlett denna situation? Mitt svar på den frågan grundas på förhållandena inom en av de krisdrabbade industrierna — kraftverksoch byggnadsindustrin.

Härtill kommer tjänstemän och övriga med byggandet verksamma. 2. Kommer regeringen att garantera finansiering av Forsmarksbygget fullt ut? 4. Kommer regeringen att klara sysselsättningen för över 2 000 kollektivanställda och nästan 700 tjänstemän som berörs av ett byggstopp i Forsmark? På de tre första frågorna gav regeringen inget besked. På direkt fråga om regeringen kunde garantera att aggregaten 1 och 2 i Forsmark byggs | färdiga som planerat svarade statsminister Fälldin nej. På frågan om regeringens medverkan till att klara sysselsättningen för Forsmarksarbetarna om bygget avbryts svarade herr Fälldin ja och tillade: Jag har sagt att gängse regler skall följas — trygghetslagar, uppsägningstider etc. Sparken från jobbet får arbetarna alltså räkna med, men inom lagens ram. Detta är ändock ett besked från den starka, handlingskraftiga regeringen, som med fasthet och ansvar skall föra en politik för sysselsättning i alla delar av landet. Energiministern har anmodats att åka till ett möte i Forsmark i kväll för att informera de krisdrabbade. Det har han avböjt. Däremot har han offentligt givit ett råd till landets byggnadsarbetare: Åk inte till Forsmark! Det är ett onödigt och ointressant besked. Ingen far i nuvarande läge dit och söker jobb. Det är meningslöst. Ge i stället besked till byggnadsarbetarna från Forsmark och andra byggplatser, som riskerar att förlora sina jobb på grund av regeringens politik, om vart de skall åka för att få arbete! Ett tillmötesgående av ett så blygsamt krav borde väl ändå rymmas i begreppen trygghet och politik för sysselsättning i alla delar av landet. Eller har regeringen lagt över ansvaret även för denna uppgift på de företag som enligt regeringens politik tvingas avskeda de anställda? Ingen tror i dag på löftet om 400 000 nya jobb. Det är det ingen löntagare som nu tar på allvar. Men farhågorna är större än så. Kan den sysselsältning vi nu har bevaras, eller leder den rådande situationen med brist på åtgärder och brist på besked från regeringen till en snabbt ökad arbetslöshet? Det är de klara frågeställningar man i dag diskuterar på berörda arbetsplatser. Byggnadsarbetareförbundets styrelse har för några dagar sedan antagit ett uttalande, där man redovisar sin syn på arbetsmarknadsläget och regeringens brist på förmåga att fatta beslut. Det är, säger man i uttatandet, oacceptabelt att som regeringen gör försöka smita från sitt ansvar och lägga detta på kraftproducenterna. Regeringen måste precisera vad den menar med godtagbart avtal om upparbetning och helt säker slutlig för varing. Detta förefaller ju rätt uppenbart och naturligt. Ett uttalande härom borde ha varit överflödigt. Men gör bara det lilla tankeexperimentet att rollerna hade varit ombytta och den socialdemokratiska regeringen hade handlat så här ansvarslöst! Det är inte svårt att tänka sig in i de borgerliga partiernas indignation i en sådan situation. Byggnadsarbetareförbundet har misslyckats i sina försök att få besked av regeringen. Situationen är så allvarlig att något måste göras. I första hand blir det på traditionellt sätt överläggningar med det socialdemokratiska partiet. Vad som hänt på den korta tiden under den nuvarande regeringen ger ett nytt och klart bevis på att byggnadsarbetarnas trygghet på en orolig arbetsmarknad inte kan klaras utan en fungerande samverkan mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokratuin. Avslutningsvis citerar jag ur uttalandet från byggnadsarbetarnas förbundsstyrelse: ”Byggnadsarbetarna röstade inte bort tryggheten den 19 september, men den röstades bort.

Herr talman! Knut Johansson i Stockholm tog upp frågor som diskuterats här i många omgångar tidigare och framhöll att den nuvarande regeringen har samma målsättning för sysselsättningen i landet som den tidigare. Det sade också jag i mitt anförande. har verkat att den är handlingsförlamad. Men regeringen har nästan hela tiden fått motta delegationer som uppvaktat om problemen inom näringslivet. Industriministern har haft mottagning nästan varje dag, tror jag. Detta är det dukade bordet! Bordet är dukat med mängder av problem inom det svenska näringslivet. Det är i det läget den nya regeringen har att starta. Till dessa problem hör också att Sverige är på väg att bli världens främsta kärnkraftsland. Det är klart att det skapar problem. Ett problem som den gamla regeringen inte tog ansvar för var tryggheten för framtiden, tryggheten gentemot de risker som vi nu vet finns, tryggheten för kommande generationer. Kärnkraften är inte nödvändig för optimal sysselsättning i ett modernt samhälle — det visar forskning i Sverige, och det visar också forskning utomlands. Den oro som Knut Johansson talar om efter 14 dagars regeringsinnehav för de borgerliga partierna är oron för de problem som den gamla regeringen lämnat efter sig — det är det verkliga förhållandet. Den oron understryks varje dag av olika uppvaktningar hos regeringen, meddelanden från näringslivet om nedlagda företag, meddelanden om hot för Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt framtiden. Detta har sina givna problem. Därför vill jag upprepa vad jag sade i mitt förra anförande: Det är bra att ambitionen att öka sysselsättningen är större i den nuvarande regeringen än den var i den gamla regeringen.

Herr talman! Frågan gäller inte huruvida vi skall ha kärnkraft eller inte. Det är heller inte fråga om vilka problem den gamla regeringen skapade och som den nuvarande regeringen nu försöker gömma sig bakom för att förklara sin handlingsoförmåga. Man var väl inte så okunnig om de rådande förhållandena när man bedrev en valrörelse där man dag efter dag talade om hur mycket bättre det skulle bli här i landet. Då var man väl också klar över på vilket sätt det skulle ske, med vilka medel man skulle nå det målet! | Man visste väl också detta när man skrev sin regeringsförklaring sedan man hade vunnit valet. Jag har inte gjort annat än mycket försynt citerat vad som står i denna. Inför den oro som även herr Nilsson i Tvärålund vitsordar finns är det väl en rimlig begäran att regeringen talar om hur den tänker göra. Har regeringen för avsikt att vidta åtgärder för att den nuvarande sysselsättningen skall tryggas eller inte? Blir det inga åtgärder i det här avseendet reser sig helt naturligt frågan: Vilka åtgärder tänker regeringen då vidta — inte för att skapa fler jobb, det har ingen utgått från i detta läge, utan för att bevara så många som möjligt av dem som finns? Det är det, herr Nilsson, som är den konkreta situationen och inte huruvida vi skall ha kärnkraft eller inte.
Herr talman! Herr Knut Johansson i Stockholm säger att det inte är fråga om huruvida vi skall ha kärnkraft eller inte eller vilka problem som den gamla regeringen lämnade efter sig. Jo, herr Johansson, det är bl.a. detta frågan gäller. Om inte regeringen hade fört in Sverige på vägen mot att vara världens främsta kärnkraftsland hade vi inte haft de problem som vi har i dag och som vi kanske i framtiden får när vi går in i en ny energipolitik. De problem som regeringen lämnade efter sig var t.ex. problemet med Stålverk 80. Vad fick vi reda på om detta före valet? Är det inte efter valet som vi har fått reda på hurudan verkligheten är? Det är verkligheten som nu är vardagens arbete, och till den verkligheten hör de problem som regeringen har lämnat efter sig: Sverige, världens främsta kärnkraftsnation, samt många praktiska, organisatoriska och politiska bedömningar som vi får försöka rätta till. I regeringsdeklarationen sägs att regeringen skall behandla alla frågor med stort ansvar och söka samförstånd för att lösa frågorna. Jag vill fråga herr Knut Johansson om han är beredd att ge samma löfte, att vi tillsammans skall försöka lösa de svåra problemen, bl.a. dem som den gamla regeringen har lämnat efter sig.
Herr talman! När jag nyss sade att debatten nu inte gäller kärnkraften var det utifrån den mycket speciella akuta sysselsättningssituationen i den bransch vi här diskuterar. Därmed avsåg jag självfallet att kärnkraften är ett problem för sig. Där har vi olika uppfattningar, och jag tänkte inte behandla den frågan nu. Herr Nilsson i Tvärålund säger nu att det är verkligheten för dagen som man måste utgå ifrån. Men väv då in däri det som vi har varit överens om och som även herr Nilsson och centerpartiet har varit med om, nämligen elva kärnkraftverk. Om man gav beskedet att åtminstone de skulle byggas vore inte sysselsättningsproblemet för dagen så allvarligt. även om det kanske kommer att vara det på sikt. Det är detta som den nuvarande regeringen skall svara på. Försök inte camouflera handlingsförlamningen med att säga att det var den förutvarande regeringen som lämnade problemen efter sig! Då fick man "besked. Man behövde inte göra någon uppvaktning. Regeringen följde själv noga utvecklingen och tog kontakt med de berörda för att diskutera de situationer som förelåg och de praktiska åtgärder som var erforderliga. Nu spelar det ingen roll om man tar kontakt, uppvaktar eller frågar — det blir inget svar. Det är skillnaden, herr Ivar Nilsson, mellan de båda regeringarna. Sedan får var och en döma själv.

Herr talman! Det är något av ”dagen efter” i kammaren i dag. Vi har väl alla skrivna anföranden, och diskussionerna blir inte så omfattande när man bara har en kvart på sig. Det gäller att hålla sig till manuskriptet så mycket som möjligt. Men låt mig alla fall kommentera herr Wennerfors. Han talar om lögnaktigheter från socialdemokratiskt håll och om förljugen propaganda, och han vill att jag skall ta avstånd från den formen av debatt. Ja, jag tar fullständigt avstånd från den form av debatt som herr Wennerfors för, när han från talarstolen påstår att det är Palme som sagt att moderaternas förslag skulle ställa pensionärerna på gatan. Detta är ju ett citat ifrån nuvarande arbetsmarknadsminister Ahlmark, när han kommenterade herr Wennerfors partis skattepaket. Då sade han att det måste innebära att man ställer pensionärerna på gatan. Herr Wennerfors skall inte tala om lögnaktigheter och dålig debattteknik, när han har mage att tala på det sättet ifrån denna talarstol. I regeringsdeklarationen står följande: ”Regeringen skall föra en kraftfull politik för att reformera arbetslivet och fördjupa arbetsdemokratin.” I gårdagens debatt talade såväl arbetsmarknadsministern som arbetsmarknadsutskottets ordförande herr Wirtén om dessa saker, och båda poängterade att det skulle ske i syfte att ge löntagarna och deras organisationer ökat inflytande. För den som har sysslat med dessa frågor i praktiskt arbete ute i fackföreningarna, i utskottsarbete och i kammardebatterna låter detta som nyheter och en viss omvändelse i uppfattningen om hur stort inflytandet skall vara för de anställda och deras fackliga organisationer i arbetslivet. För inte har väl den nuvarande regeringen glömt sitt agerande när vi behandlade lagen om medbestämmande i arbetslivet? I inrikesutskottets betänkande 1975/76:45 hade vi från socialdemokratiskt håll varit tvingade att reservera oss på flera punkter. Alla våra reservationer, herr Nilsson i Tvärålund, var ett stöd för den uppfattning som LO, TCO och SACO/SR hade fört fram och som fanns med i propositionen. Genom lottens hjälp vann de borgerliga partierna på samtliga punkter utom en. En fråga till herrar Ahlmark och Wirtén — ingen av dem är inne i kammaren: Kommer ni nu att stödja en eventuell socialdemokratisk motion om att återföra medbestämmandelagen till sitt ursprungliga skick utan de försämringar som ni var med och genomförde i skön förening med moderater och centerpartister? Vid de överläggningar som utskottet hade med olika fackorganisationer accepterade man propositionen, men det kom fram ytterligare krav på medbestämmanderätt, t.ex. rätten för facklig företrädare att få tillträde till arbetsplatsen och vetorätt när det gäller personalpolitiken, arbetsmiljön, arbetstidens förläggning och löneform, samt en lagfäst rätt till facklig information på betald arbetstid. Alla dessa krav är nu föremål för utredning. Har den nya regeringen en positiv syn på dessa krav? Det hjälper inte att folkpartiets representanter i regeringen har denna uppfattning. Hela regeringen måste ju ha den. Jag tycker att frågan är berättigad. Går man igenom reservationerna till nyssnämnda betänkande 45, kan man ju lätt konstatera att moderaterna och centerpartiet ville ha ännu flera försämringar i förhållande till propositionen. Värst var moderaterna som hade över 20 reservationer med ändringar till de anställdas nackdel. Jag skall bara nämna tre förslag: Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt undantag för företag med mindre än tio anställda, förbud att föra upp tvistefrågor till central förhandling och förbud att teckha avtal i företagsledningsfrågor. Hur skall en regering kunna föra en aktiv demokratiseringspolitik när den är så splittrad? Dessutom läser man ju dagligen om krav från företagarna om en uppluckring av trygghetslagarna. Här har vi haft motioner från samtliga tre borgerliga partier om större rätt för arbetsgivare att bestämma turordning vid t.ex. arbetsbrist. Man talar om att yrkesskickligheten skall ha företräde i förhållande till anställningstiden. Hur blir det med tryggheten för de äldre om man gör denna ändring? Jo, vi får samma utslagningstendens som fanns före trygghetslagens tillkomst. De äldre och utslitna arbetarna får sluta först vid arbetsbrist. Det blir de starka och välutbildade som får stanna kvar. Låt mig höja ett varningens finger till regeringen och de borgerliga partierna: Gör ingen försämring i de lagar som genomförts för att ge ökat inflytande och trygghet åt de anställda! Visserligen kan ni med majoriteten i riksdagen genomdriva beslut i den riktningen, men risken finns att ni sår vind och skördar storm. Förslag i positiv anda, som medför ökad demokratisering inom arbetslivet, skall vi socialdemokrater behandla positivt, och vi kommer säkert också att motionsvägen bevaka dessa frågor. Herr talman! Steget från trygghetsoch medinflytandefrågorna till de näringsoch arbetsmarknadspolitiska frågorna är kort. De hänger intimt samman. För en vecka sedan debatterade jag den manuella glasindustrins framtid med industriministern. Frågan kom också upp i gårdagens debatt mellan herr Johansson i Ljungby och industriministern. Om jag tolkade industriministerns inlägg i den senare debatten rätt är beredskapen god inom industridepartementet för att man snabbt skall kunna lägga fram en proposition i ärendet. Jag hälsar detta med glädje samtidigt som jag beklagar varje försening i ärendet. Det hade varit bra om vi fått detta besked i torsdags, och om vi hade kunnat räkna med en proposition i höst. Nu kommer den i mars månad. Jag vädjar till industriministern: Arbeta snabbt fram en proposition som innehåller ett stöd till investeringar och till marknadsföring. Det sista inte minst viktigt. Det marknadsföringsstöd som vi har haft har gjort stor nytta för glasindustrin. Fortsättning måste följa. Den manuella glasindustrin är, som alla vet, koncentrerad till de sydöstra delarna av Småland. Och på många orter är glasindustrin den enda arbetsplatsen av betydelse. På grund av hantverkskaraktären kan man ha små produktionsenheter, men när det gäller marknadsföring måste ett samarbete äga rum. Företag med en omsättning på 4—5 milj.kr. om året och 50 anställda har ingen möjlighet all bedriva en egen marknadsföring i utlandet. Därför måste man i strukturomdaningen ta hänsyn till detta förhållande. Det innebär inte att några arbetsplatser behöver försvinna och bruk läggas ned, även om utredningen talade om att 500 arbetsplatser skulle försvinna. Men vill re geringen leva upp till sina löften om decentralisering av arbetsplatser och arbete på alla orter då måste man i denna fråga handla snabbt. Ett nedlagt företag är alltid värre att få i gång på grund av att de anställda flytt orten, och glasindustrin är beroende av sin yrkesskickliga arbetarstam. I den motion som dåvarande ledamoten av första kammaren Bertil Pettersson i Nybro och jag lämnade in år 1967 tog vi inte bara upp problemen med glasindustrin utan även frågan om träindustrins framtid. Vi såg redan då svårigheter för denna industri. I en Smålandstidning redovisades resultatet av en utredning omkring sågverksindustrin under rubriken ”9 av 10 sågverk måste läggas ner”. Detta beror dels på att vi får brist på råvaror, dels på att de stora industriföretagen bygger sågverk som ersätter kanske upp till tio mindre sågverksrörelser. Där har vi åter ett stort strukturproblem som gäller sysselsättningen på flera mindre orter. De nya statsråden herrar Dahlgren och Antonsson är aktiva inom skogsägarrörelsen i södra Sverige som vice ordförande i styrelsen och som suppleant i denna styrelse. Jag skulle vilja fråga om de i regeringen tänker medverka till en sådan planering att råvarutillgången för de små sågverken garanteras i framtiden. Tryggheten är inte bara en fråga för dem som äger skog och för dem som jobbar inom södra förbundets industrier utan tryggheten måste omfatta alla anställda. Monopoltendenserna inom denna näring måste motverkas. Där har också arbetsmarknadsministern lovat att ta krafttag mot alla monopol. Hoppas att han får herrar Dahlgren och Antonsson med sig i sin strävan. I regeringsdeklarationen står följande: ”Jordförvärvslagstiftningen liksom jordbrukspolitiken i övrigt inriktas på att familjelantbruket skall vara den dominerande företagsformen.” Innebär detta att alla företag skall behandlas lika när det gäller att förvärva mark som producerar råvara för industrin, t.ex. skogsmark? I så fall skall åtminstone jag med intresse se när skogsägarnas företag börjar sälja ut sina tusentals hektar skogsmark till enskilda ägare. Det måste ju råda likhet inför lagen och inte någon regel som att när far super så är det rätt. Skogsindustrin intar en central position inom vår exportindustri. I gårdagens debatt talade man mycket om exportindustrins svåra läge, man uppmanade till återhållsamhet med lönekrav, och det verkade som om hela kostnadsstegringen inom exportindustrin var orsakad av att de anställda hade fått högre Iöner. Låt oss se på prisutvecklingen för skogsmark under den senaste femårsperioden. Siffrorna har jag hämtat från lantbruksnämndens verksamhet i Kronobergs län. De bygger på värderingar som lantbruksnämndens tjänstemän gör vid hembud och då det är fråga om att vägra förvärvstillstånd, alltså inte de priser som betalats.

Herr talman! När det gäller argumentet om att pensionärerna skulle skuffas ut på gatan är det litet märkligt, herr Fagerlund, att ni nu skyller på herr Ahlmark. Men det är väl inte herr Ahlmark som bestämmer vad ni skall säga. Det är ju ni som har sagt det här. Det är möjligt att det var herr Ahlmark som råkade säga det allra första gången. I så fall har han, såvitt jag vet, bara sagt det en gång. Men vilka är det som åter och återigen upprepat det” Jo, det är Palme och andra företrädare för det socialdemokratiska partiet. Jag tycker att det är litet ohederligt att hålla på att använda argumentet och lägga det i herr Ahlmarks mun. Det hade väl varit bättre om ni sagt att detta argument är orimligt och att ni inte ställer er bakom det. Men så har ni inte gjort, utan ni har framfört argumentet och samtidigt skyllt på en annan svensk politiker. Jag fick inget svar på frågorna om vad som hände den 2 juni och om den annons som vi kunde läsa den 30 augusti med rubriken ”Sveket mot löntagarna”. Där står det t.ex.: ”Information och utbildning av fackliga förtroendemän och medlemmar begränsas genom minskade bidrag.” Jag kanske skall fatta tystnaden så, att herr Fagerlund egentligen tycker att det är genant att vi måste ta upp detta i dag. Men jag har fått ett besked "indirekt genom två broschyrer, som LO har gett ut. Den ena heter ”73 frågor och svar om medbestämmandelagen”, och där finner man samma påstående som i annonsen: ”Information och utbildning av fackliga förtroendemän och medlemmar begränsas genom minskade bidrag.” Det skulle alltså ha blivit följden av att de borgerliga partierna vann lottdragningen vid voteringen. I den senaste skriften som kommit från LO, ”Medbestämmandelagen”, nr 5 i serien om arbetsrätt — och den skriften är f. ö. liksom den jag nyss nämnde riktigt bra — nämns på de sista sidorna just lottningarna och där beskrivs hur det gick till då riksdagen fattade beslut om medbcsläm.mandelaglen. När LO där beskriver vad som hände beskyller man inte de borgerliga partierna för att ha minskat bidragen. Sanningen är nämligen den att vi ville finansiera det här på olika sätt. De tre borgerliga partierna ville finansiera det över budgeten — det skulle kosta ungefär 100 milj.kr. Det socialdemokratiska partiet med hjälp av kommunisterna ville finansiera det genom att höja arbetarskyddsavgiften med 0,07 ”ö. Det var det vi lottade om och inte om några minskade bidrag. Nu har jag alltså äntligen börjat få rätt. Jag får väl fatta tystnaden från herr Fagerlund på den här punkten som ett tyst instämmande.
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon större debatt, men låt mig säga att begränsningen helt och hållet beror på hur mycket pengar som kommer att anvisas för detta ändamål i nästa års budget. Det är avgörande för om vi får samma möjligheter att klara dessa utgifter. Låt mig vidare säga till herr Wennerfors att jag har hört så många ord i denna kammare om lögner, ohederlighet o. d., men jag vill inte vara med i den debatten. Jag glömde nämna tidigare att herr Ahlmark sade ytterligare en sak. Man hade enligt honom att välja mellan att antingen skrota försvaret eller ställa pensionärerna på gatan. Jag tror inte att någon från socialdemokratiskt håll har sagt ”skuffa”, utan det är återigen ett sådant ordval som herr Wennerfors står för.
Herr talman! Jag tycker också att det är väldigt beklagligt att vi skall behöva använda ordet lögner i debatten oss emellan i Sveriges riksdags Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt kammare, men när vi nu fått uppleva en så låg debattnivå i den här valrörelsen anser jag att det är lika bra att vi politiker klarar av detta, så att det blir slut på sådant inför kommande valdebatter. Jag har påtalat direkta lögnaktigheter, och det är upprörande att ett stort parti med hjälp av en stor fackföreningsrörelse använder sig av en sådan teknik för att söka behålla regeringsmakten. Det är det jag har reagerat mot, och det tycker jag är på sin plats.
Herr talman! Den låga debattnivån i det politiska livet tycker jag att herr Wennerfors klarar utmärkt på egen hand. När det gäller själva sakfrågan vill jag säga att ingen kan förneka att propositionen var skriven i samarbete med de stora löntagarorganisationerna, där herr Wennerfors är medlem, och att det rådde fullständig samstämmighet mellan propositionen och TCO, LO och SACO/SR. Det var ni som försämrade förslaget för löntagarna, det var vi som ville behålla propositionens huvudlinjer. Det kommer herr Wennerfors icke ifrån.